Herr talman! Jag tackar inrikesministern för att han har tagit upp de frågor jag ställde i går. Låt mig börja med den tekniskt svåra frågan — jag upprepar i dag att paritetslånen i varje fall för mig är en mycket svår teknisk fråga. Jag vill då först konstatera att jag i går inte föreslog att de skulle avskaffas. Jag har inte tänkt göra det i dag heller. Vi får väl resonera litet mer om vad vi skall göra med detta. Jag har ju anledning att något syssla med räntepolitik, och bakgrunden var just, vilket jag markerade i går, att det är uppenbart — och det har ju inrikesministern i dag erkänt — att ränteläget är högre än när man fastställde bestämmelserna för paritetslånen. Vi har därför kommit i ett besvärligt läge. De kommunala bolagen har inte de besvären, men andra har det. Man kan nog inte bara, som inrikesministern sade, vänta och se vad som händer. Det finns uppenbart den risken — jag vågar inte uttala mig om graden av sannolikhet för detta — att en rad enskilda byggföretag kommer att få svårigheter och inte vågar ge sig på byggande på dessa villkor, och då blir det en försämrad konkurrens. Jag trodde att man hade kommit till den ståndpunkten att det är verkligt nödvändigt att ha en konkurrens även mellan byggnadsföretagen. Vi är inte nöjda med den som är, och vi har därför år efter år föreslagit vissa ändringar. Men det skall jag inte ta upp nu. Det var litet svårt att ur inrikesmi nisterns kommentarer utläsa hur länge han tänker vänta innan den även enligt hans mening eventuellt nödvändiga revisionen = beträffade = paritetslånen skall komma. Bostadsstyrelsen har sagt att vi har för litet erfarenhet, och han håller med om detta men säger att han har uppmärksamheten riktad på saken. Det är ju en gängse term då man gärna vill skjuta en fråga ifrån sig. Inrikesministern kan självfallet ha en poäng när han säger att vi inte vet hur länge detta höga ränteläge kommer att bestå. Nej, det vet vi inte, men vi vet efter framläggandet av årets finansplan att det kommer att bestå längre än vad som annars hade varit nödvändigt. Det är uppenbart att finansplanen inte — vilket vi från vårt håll uttalade i går — i tillräcklig utsträckning möjliggör att ränteläget kommer att gå ned. Och då kommer ju svårigheterna att bestå rätt länge. Därför undrar jag om inte inrikesministern ändå skulle kunna förklara litet mera bestämt vad det innebär att ha uppmärksamheten riktad på saken. När skall uppmärksamheten övergå i handling? Jag begär inte att han skall säga, att om ränteläget består i tre eller fyra månader så skall han ändra. Jag vill fråga om det finns möjligheter att göra en förändring av bestämmelserna som t.ex. i någon mån kan variera beroende på ränteläget? Jag vet att det även där finns tekniska och sociala svårigheter, men en rad ting som är svåra kan man ändå lösa om man verkligen bestämmer sig för detta. Jag diskuterar alltså inte paritetslånen ur annan synpunkt än den jag här anger. En annan fråga som jag vill säga några ord om är den bostadsbyggnadsplan som riksdagen tidigare antagit — det är jag medveten om — och som nu fullföljs i huvudtiteln. Jag kan inte riktigt förstå nödvändigheten av att ställa de kommuner som inte har ett klart expansivt näringsliv i ett så mycket sämre läge än vad som nu är fallet. Vi har alla uppenbart ett intresse av att även dessa kommuner skall ha en chans att inte känna sig helt utstötta i sammanhanget. De får vara med några år men inte längre. Det kan inte heller vara frågan om en större del av bostadsbyggandet än att man skulle kunna tänka sig att även de får vederfaras nåden av ett besked på längre sikt. Att riksdagen beslutat detta — det framfördes kritiska invändningar från vårt håll, men detta är en sak för sig — kan ju ändå inte vara ett skäl för att man inte skall vara villig att fundera en gång till. Till den gamle konservative Trygger sades det en gång i tiden att han ändrat uppfattning i en fråga, och Trygger svarade: om herrarna föredrar att ha en hjärna av betong som inte tar några intryck så tycker jag inte att det är bra. Utan alla jämförelser i övrigt mellan herrar Trygger och Holmqvist är det väl så att man har rätt att lära av erfarenheten. Herr Holmqvist, är det verkligen så att dessa icke prioriterade kommuner först 4—5 månader före det aktuella byggnadsåret får besked, medan de förut fått besked ett år i förväg? Om det är så, då tycker jag att det verkligen är på tiden att ändra på detta förhållande.
Herr talman! Jag är tacksam för inrikesministerns förklaring att uttalandet i fjolårets statsverksproposition om vilka som är i arkivarbete, arbetets art o.s.v. är en beskrivning och att det inte är fråga om något undantag beträffande lönesättningen. Men det står faktiskt i samband med lönesättningsdiskussionen i propositionen, och när man diskuterar löner och sådant brukar man väl också tala om vad arbetet innebär och dra slutsatser av detta. Det gör man också i propositionen. Man drar slutsatsen att det inte längre är en temporär arbetslöshetshjälp utan egentligen en form av skyddad sysselsättning. Detta är väl bakgrunden till att man inte går med på att betala marknadsmässiga löner. Många har fäst sig vid denna passus, och det är därför angeläget att det blir uppklarat vad man menar med den. Jag är tacksam för att nuvarande inrikesministern i detta fall klargjort att det inte är någonting som har samband med själva lönefrågan.
Herr talman! Jag är klart medveten om att herr Dahlén inte har några som helst konservativa hämningar när det gäller att byta ståndpunkt eller uppfattning i en fråga! Men i båda de frågor som herr Dahlén tagit upp har folkpartiet varit med och anslutit sig till våra linjer. Efteråt kan man givetvis säga att jag skulle ändra på det som vi var överens om i riksdagen i fjol i det ena fallet och för två år sedan i det andra. Detta är dock kanske litet för mycket begärt. Det ligger i sakens natur att om man garanterar ett program som ligger långt fram i tiden, kan det inte bli av samma volym — ty det skall finnas rörelsefrihet. Vi kan i dag inte veta hur det ser ut om 4—53 år, på samma sätt som vi kan bedöma nästa år. Därför blir det färre lägenheter att garantera och fördela. Den av oss uttalade principen leder till att en rad kommuner tror att det blir en försämring för dem. I verkligheten är det inte så, herr Dahlén, att man kan få besked fyra, fem månader i förväg. Enligt detta system får man besked för år 1970 men samtidigt också för år 1971. Man skall inte behöva komma i den situationen att ha så kort tid på sig. Däremot är det omöjligt att överblicka det som ligger längre fram i tiden. Jag kan alltså inte för närvarande se att det finns något behov att ändra systemet. Folkpartiet har dock möjligheten att motionera om en ändring så att utskottet får se över frågan. Detsamma skulle jag egentligen vilja rekommendera när det gäller paritetslånesystemet. De ändringar som kan göras, herr Dahlén, medför betydande konsekvenser. En sådan är att vi skulle nödgas konstatera att vi inte kan hålla kvar det annuitetsbelopp vi har fastställt utan måste höja det. Det innebär i sin tur att vi får lov att höja hyrorna i hela bostadsbeståndet. En annan konsekvens är att det inte bara blir en förändring i kommande byggande, utan en förändring av hela systemet som drar med sig hyreshöjningar. En sådan operation vill vi inte göra i dag. Visserligen är det riktigt att räntan är hög, det har jag redan sagt, men det vore ändå föga välbetänkt att nu föreslå så drastiska åtgärder. Vi får i stället hoppas att vi kan förbättra situationen genom olika åtgärder. Finansministern har också inför riksdagen redovisat sina avsikter att så att säga lätta på atmosfären inom detta område och därmed naturligtvis också möjliggöra att vi inte framöver skall behöva dras med det höga ränteläge vi i dag har. Det gör att man inte utan vidare kan ta det steg som herr Dahlén talar om. Jag anser det vara riktigt att, som regeringen också har framhållit, vi följer denna fråga och är beredda att aktualisera den om det skulle vara påkallat. Mer än så kan jag inte säga men får kanske lov att upprepa att det ju finns möjligheter att väcka en motion som behandlas av utskottet i vanlig ordning och därefter kommer på kammarens bord.
Herr talman! Jag vill bara få en terminologisk fråga till protokollet. Om en person som tillhör ett annat parti än herr Holmqvists tycker att beslut som då och då fattas inte är bra, så kallar herr Holmqvist det för att byta ståndpunkt. När han själv föreslår en ändring, vilket han kanske måste göra i en del av de här diskuterade fallen, då kommer han att säga att utvecklingen har visat att det är ändamålsenligt att föreslå den och den revisionen. Jag struntar i vilken terminologi inrikesministern kommer att använda. Huvudsaken är att någonting sker och att man inte kan nöja sig med svaret: »Jag har uppmärksamheten riktad på frågan» — det räcker inte.
Herr talman! Herr Dahlén och jag kanske inte behöver tvista så länge om detta spörsmål. Det är möjligt att vi rent allmänt borde skärpa oss och inte använda uttryck som att vi skall ”följa frågan med uppmärksamhet”. Jag vet bara inte om alla utskott i riksdagen är med på att sådana uttryck borde slopas. Ibland är det nog ganska nödvändigt för oss att ha möjligheten att använda dem.
Herr talman! Det har tidigare här i kammaren pekats på det otillfredsställande i att så mycket i statsverkspropositionen är oklart och skall behandlas senare under årets riksdag. Den fortsatta verksamheten inom lokaliseringsstödets ram skulle det ha varit värdefullt att ta upp, men tyvärr kommer vi inte att under årets riksdag kunna få diskutera ett komplett program för regionaloch lokaliseringspolitiken. Av tidsnöd har den sittande utredningen framlagt förslag om ett provisorium, som i stort bygger på den tidigare bedrivna försöksverksamheten med vissa förslag till styrande insatser för några s.k. prioriteringsorter. Anledning finns att återkomma till utredningens förslag, när det senare under vårsessionen kommer upp till behandling. Det kan dock sägas redan nu att hänsyn måste tas till de stora områden inom stödområdet vilka inte kommer med i graderingen av prioriteringsorter. Dessa kommunblock har stor betydelse både från industriell synpunkt och såsom varande centra för olika servicefunktioner. Genom bl.a. centraliseringen av skogsbruket finns det många orter som måste stöttas upp för att kunna fungera som centraloch serviceorter för ett effektivt skogsbruk. Inrikesministern talade om förändringarna i antalet arbetslösa i skogslänen. Det skulle vara intressant om herr Holmqvist även ville nämna motsvarande siffror för Jämtlands län. Inrikesministern nämnde Gävleborgs och Västerbottens län, där den totala arbetslösheten minskat. I Norrbottens län skulle läget vara oförändrat. Motsvarande siffror för Jämtlands län skulle kanske också intressera kammarens ledamöter. Trots den stora utflyttningen från länet finns det många som är utan arbete. I statsverkspropositionen berörs de arbetsmarknadspolitiska insatserna. För beredskapsarbeten föreslås en nettosänkning av ca 70 miljoner kronor. Det sägs dock att skogslänen och deras sysselsättningsläge skall uppmärksammas. Detta är bra med hänsyn till den stora andelen av svårplacerad och äldre arbetskraft i dessa områden. Man blir i alla fall betänksam inför det konkurrensläge som kan bli följden av de sänkta anslagen för beredskapsarbeten. Även om sysselsättningsgraden i övriga delar av landet är hög, finns det vissa kategorier som inte kan komma ut i den öppna arbetsmarknaden, även i områden med goda sysselsättningsförhållanden. Fasta arbetstillfällen måste skapas inom skogslänen, men där detta inte lyckas måste möjligheter till beredskapsarbete finnas för de grupper som av olika anledningar inte kan få annan sysselsättning. En post som däremot ökat i medelstilldelningen för arbetsmarknadspolitiken är anslaget till flyttningsbidrag. Detta räknas upp med 13 miljoner kronor. Särskilt poängteras önskvärdheten av flyttning av familjerna. Jag har tidigare påpekat att de huvudsakliga åtgärderna måste sättas in för att skapa fasta arbetstillfällen inom stödområdet. Det kravet har oupphörligt upprepats från den berörda befolkningen. Insatser har gjorts, men de är klart otill räckliga. En fortsatt utflyttning av den arbetsföra delen av befolkningen till andra delar av landet skapar större och större problem för glesbygderna. En samhällsekonomisk bedömning måste göras för hela regionaloch lokaliseringspolitiken. Vid en sådan bedömning måste många komponenter komma in i bilden. Viktiga frågor är kapitalförstöringen i flyttningsområdena: tomma bostäder, investeringar i tomma eller inte helt utnyttjade skollokaler, försvårade servicemöjligheter för kvarvarande befolkning med flera olika negativa verkningar. I stället kommer nya investeringar och ökade driftkostnader i inflyttningsområdena. Bostäder måste byggas i stor omfattning, och detta för med sig att planeringen av bostadsbyggandet till allra största delen inriktas på de överhettade områdena. Därpå följer en kedjereaktion på grund av att utbyggnaden av bostäder, kommunikationer, sjukhus, skolor och dylika investeringar kräver ytterligare inflyttning av arbetskraft. Resultatet blir detsamma av de mycket stora industriinvesteringarna i redan överhettade områden. Den onda cirkeln fortsätter att verka tills den situationen uppstår att de ansvariga myndigheterna inte kan klara koncentrationen och de enskilda människorna får leva under miljöförhållanden, som de upplever såsom icke acceptabla. Det uppstår stora problem, som i många fall blir mycket svåra att lösa. Arbete måste ges åt människorna, men konsekvenserna blir ytterst allvarliga för skogslänen vid en ökad utflyttning. Avflyttningen har fortgått i ökad takt under det gångna decenniet. Problem uppstår, som jag tidigare nämnde, även i tätortsregionerna. De många olika utredningar, som pågår och har pågått när det gäller tillskapandet av arbetstillfällen i skogslänen, måste mer än vad som blivit fallet ge konkreta resultat. Människorna håller på att tappa tilltron till alla löften de fått. I fjolårets statsverksproposition talades det om utflyttning av olika statliga verksamheter från Stockholmsområdet. Några påvisbara resultat av det resonemanget har tyvärr inte nåtts. Frågan måste på allvar åter aktualiseras. När det gäller lokaliseringspolitiska insatser måste frågan om transportkostnader och kommunikationer komma in i bilden. Med den inriktning mot storstadsregionerna som vägbyggandet får enligt de senaste vägplanerna, kommer anslagen i skogslänen att sänkas till en katastrofalt låg nivå. År 1974 kommer de ordinarie anslagen att utgöra endast 45 procent av ordinarie genomsnittsanslag för 1960-talet. Svenska vägföreningens framställning till Kungl. Maj:t om väganslag såsom lokaliseringspolitisk och sysselsättningsskapande åtgärd är väl motiverad. Jag vill uttala den förhoppningen, att Kungl. Maj:t tar hänsyn till Svenska vägföreningens framställning på ett positivt sätt. Oavsett detta måste medel kunna ställas till förfogande inom skogslänen så att vägutbyggnaderna kan fortgå i tillfredsställande utsträckning. Tilldelningen av medel till beredskapsarbeten för vägbyggnad måste kunna ske i samma omfattning som tidigare. Skulle vägplanerna genomföras utan avvikelser från avlämnade förslag, kan vissa betydelsefulla sekundärvägar icke komma till utförande. Dessa vägar kan icke konkurrera om anslag med länsvägar eller andra vägar inom samma anslagsram. Transportkostnaderna måste på ett påtagligt sätt komma in i diskussionerna såsom ett lokaliseringspolitiskt instrument. Framställningarna från de fyra nordligaste länsstyrelserna till Kungl. Maj:t bör noga beaktas och läggas till grund för åtgärder i syfte att jämställa Norrland med övriga delar av landet när det gäller transportkostnader. Till de ofullbordade symfonierna, om det uttrycket kan tillåtas, i årets För glesbygdskommunerna med höga kommunala kostnader och lågt skatteunderlag och/eller hög utdebitering utgör skatteutjämningsbidragen en mycket värdefull utjämning av kommunalbeskattningen de olika kommunerna emellan. Det finns trots denna skatteutjämning ett antal kommuner med betydligt högre kommunal utdebitering än riksgenomsnittet. Inom exempelvis Jämtlands län finns flera sådana kommuner — om jag inte är felunderrättad har bara tre kommuner en utdebitering under 20 kronor. För de kommuner, som ligger över riksgenomsnittet kan de bebådade förslagen fungera såsom styrmedel så att vissa inkomsttagare lämnar dessa områden. Skulle ett kommande skatteförslag få sådana konsekvenser att vissa viktiga funktioner inte kan besättas med kvalificerade tjänsteinnehavare, är det ytterst betänkligt. Skatteförslaget skulle däremot genom slopandet av kommunalskatteavdraget gynna skattebetalare i tätortsregionerna med utdebiteringar under riksgenomsnittet. På så sätt skulle förslaget kunna få den styrande effekt, som jag tidigare berörde. Förhållandet är likartat när det gäller slopande av ortsavdraget för hemmafruarna. I stora delar av glesbygden kan många familjeförsörjare ha svårt att få arbete. Något alternativ för hemmafruarna i dessa områden finns inte. Det kan inte skapas några arbetstillfällen utanför hemmet. Är det regeringens mening att dessa hemmafruar skall anmäla sig hos närmaste arbetsförmedling och erhålla arbete i någon annan del av landet? Skall det skapas en ny utflyttningskategori, bestående av hemmafruar? Skall olika bidrag för deras flyttning till tätortsregioner utgå? Om så är fallet och deras äkta män har arbete inom hemorten, hur blir då situationen? Regeringen har sagt att hemmafruarna har ju valmöjligheten. För att detta skall kunna vara riktigt, måste väl också regeringen se till att den valmöjligheten finns i praktiken. Man måste i så fall skaffa fram flera arbetstillfällen även för hemmafruarna i glesbygderna. Sker inte detta, blir det ännu en klar diskriminering av glesbygdens folk, trots regeringens och socialdemokraternas långvariga tal om att alla insatser skall göras för att människorna skall ha samma förutsättningar och villkor varhelst i landet de bor. Skulle aviserade åtgärder genomföras, kommer den målsättningen allt längre bort i fjärran.

Herr talman! Tillåt mig att i dag endast göra vissa korta påpekanden med anledning av några frågor som jag vet att vi får tillfälle att diskutera längre fram under denna riksdag! Det finns knappast anledning att inför denna kammare redogöra för den strukturförvandling, som hela vårt näringsliv genomgått. Denna förvandling pågår fortfarande och har framtvingats av önskan om effektivitet och konkurrenskraft. Det har tidigare sagts här i kammaren att vi har ett mycket förnämligt näringsliv, som med kraft kan hävda sig på världsmarknaden. Denna förvandling har emellertid inte kunnat ske utan att rätt våldsamma förändringar uppstått i vårt samhällsliv. Omflyttningen av människor har bland mycket annat medfört bostadsbrist i storstäderna och sysselsättningssvårigheter, mitt i en högkonjunktur, på en rad platser och i all synnerhet i Norrland. 1964 års riksdag beslutade genomföra en aktiv lokaliseringspolitik inom vissa områden i vårt land. Beslutet innebar att man fram till 1970 skulle vinna erfarenhet av aktiv lokaliseringspolitik. I december 1967 tillkallade chefen för inrikesdepartementet sex sakkunniga med landshövding Mats Lemne som ordförande att utreda den fort satta lokaliseringsverksamheten. Den 6 november 1969 överlämnade <utredningen ett delbetänkande med titeln ”Lokaliseringsoch regionalpolitik”. Med denna utredning som grundmaterial utlovar inrikesministern en proposition till den 23 mars i år. Av lokaliseringsutredningens betänkande framgår att de åtgärder som vidtagits och det stöd som lämnats näringslivet i form av lån och bidrag för lokalisering av företag inom stödområdet medfört många nya arbetstillfällen. Utredningen anser emellertid, att eventuella störningar i näringslivsutvecklingen i de södra delarna av stödområdet framdeles kan bemästras med lokala punktinsatser och att dessa områden därför bör utgå ur stödområdet. Det gäller delar av Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län ävensom Säffle kommunblock i Värmlands län. Även om en del av utflyttningen genom lokaliseringspolitiska åtgärder minskat, fortgår folkminskningen, och arbetstillfällen för de ungdomar som lämnar skolan saknas. Dessa måste söka arbete i de expanderande industrierna i Göteborg och Trollhättan. Det förhållandet oroar kommunalmännen i de nya kommunerna, som ingenting högre önskar än att ungdomen skall beredas sådan sysselsättning som motsvarar deras utbildning i hemorten. Jag hoppas därför att dessa områden, även om stödåtgärderna ges en annan utformning, icke skall komma i sämre läge än under den pågående försöksperioden. Även om lokaliseringsoch miljöfrågorna är två skilda ämnesområden och som sådana bör behandlas var för sig här i kammaren, har de så många beröringspunkter att jag dristar mig till att för min del sammanföra dem. Om en industri tvingas upphöra med sin verksamhet och inget annat flyttas dit i dess ställe, så uppstår i den bygden en miljöförändring till det sämre. När det gäller att skydda luft och vatten för nedsmutsning och skapa en ren och hälsosam miljö, måste man ställa höga krav på våra industrier. Vi har just nu en mycket inflammerad debatt i Bohuslän om eventuella lokaliseringar av oljeindustrier och upparbetningsanläggningar för atombränsle. I den debatten spelar miljöfrågorna en mycket stor roll. Vi skall naturligtvis icke hindra företag, som anser sig behöva goda hamnförhållandena för sin verksamhet, att etablera sig endast därför att de förändrar miljön. Men vi skall ställa mycket stora krav på renhet vid utsläpp i luft och vatten. När det gäller nyetablering av anläggningar är detta i regel endast en kostnadsfråga. Däremot är de äldre anläggningarna, som icke har tillgång till rening, ett stort problem som många gånger inte kan lösas även om viljan finns. Ett exempel på detta är föroreningen av Idefjorden, som pågått i över 100 år. Enligt gamla beskrivningar av Idefjorden påtalades redan på 1800-talet den förorening av vattnet som sågverken i Halden åstadkom. Sågspån och annat avfall kördes ut i fjorden, och vid förruttnelsen uppstod gasbildning som redan på den tiden var till förfång för laxfisket. Åtskilliga konferenser har hållits i både Norge och Sverige om åtgärder för att komma till rätta med dessa olägenheter men utan resultat därför att kostnaderna synes vara för höga. Numera är det icke endast sågspån utan även massor av utsläpp från kemiska industrier inom området. Under den kommande sommaren skall vi få en intensifierad upplysningskampanj mot nedskräpning och nedsmutsning av miljön. Jag hoppas Idefjorden inte glöms bort i denna kampanj.

Herr talman! I årets remissdebatt liksom så många gånger förr har oppositionen försökt framställa samhällets intressen som ett hot mot den enskilde medborgarens intressen. Man talar om statens överhöghet gentemot medborga ren. Det kanske därför kan vara befogat att ånyo erinra om hur olika vi upplever behovet av ökade samhällsinsatser. Vi upplever brister i jämlikheten på olika sätt. Vi som bor och verkar i skogslänen och år efter år tvingas notera befolkningsminskningar frågar oss oroligt: Hur kommer det att se ut i våra glesbygder vid utgången av 1970-talet? Den utveckling som pågår leder till att antalet pensionärer blir allt större i dessa bygder. Redan nu finns det kommuner där andelen pensionärer överstiger 30 procent av den totala befolkningen. Kommuner med vikande befolkningsunderlag får allt större svårigheter att tillhandahålla sina invånare en skälig kommunal service. Till detta skall läggas att de här kommunerna i regel har en ogynnsam ålderssammansättning i övrigt. Inrikesministern har i årets statsverksproposition konstaterat att en allt större andel av de arbetslösa befinner sig i de högre åldersgrupperna. De redovisade siffrorna innebär att i september 1969 var 57 procent av de anmälda arbetslösa 55 år eller äldre, mot 43 procent ett år tidigare. Det bör dock också sägas i det här sammanhanget att tack vare en av 1960-talets stora utjämningsreformer — skatteutjämningsreformen — har dess bättre dessa kommuner inte behövt skära ner sin kommunala service till medborgarna till ett minimum. Utan skatteutjämningsbidragen «skulle de kommunala skatterna i vissa Norrlandskommuner i dag ha varit dubbelt så höga som de är. Men det bör också hållas i minnet att avfolkningskommunerna inte kan minska sina utgifter i samma takt som invånarantalet sjunker, och då vikande befolkningsunderlag påverkar skatteutjämningsbidraget negativt blir dessa kommuners ekonomiska förutsättningar ytterligare försämrade. Det finns hela kommunblock i Norrlandslänen, i Värmland och i Dalarna som företer en sådan utveckling. När de borgerliga emellertid envisas med att beskriva den här utvecklingen som ett resultat av samhällets centraliseringssträvanden, glömmer de lätt bort det fria näringslivets ansvar för utvecklingen. Den starka koncentration som skett till Sydoch Mellansverige har varit grundorsaken till de bekymmer vi har i dagens glesbygdsområden. Det har t.o.m. förekommit att tillverkning och vidareförädling av skogsprodukter, som lika bra kunnat ligga i Norrlandslänen, har förlagts till Storstockholmsområdet. Sedan har man lagt ner ytterligare verksamhet i Norrland för att erbjuda den då lediga arbetskraften sysselsättning i Stockholm, där det saknades arbetskraft för denna lokalisering. Mot den bakgrunden har vi, herr talman, ingenting till övers för dem som pläderar för ett minskat samhällsinflytande. Det är den andra vägen som erfordras, den som representeras av socialdemokratin — behovet av ett starkt samhälle. Samhället måste öka sitt inflytande över näringslivets lokalisering.

Vi hoppas dessutom att propositionen om den fortsatta lokaliseringspolitiken, som regeringen om någon tid kommer att lägga fram, skall innehålla ett förslag till en etableringskontroll, som gör det möjligt att skapa ett livskraftigt näringsliv i skogslänen. En viktig förutsättning för en sådan utveckling är att taxeoch trafikpolitiken sätts in i ett lokaliseringspolitiskt sammanhang. Ytterst och till sist, herr talman, är det fråga om en politik, som ger skogslänens invånare likvärdiga möjligheter med det övriga landets, således en fråga om solidaritet mellan olika lottade delar av vårt land.

Herr talman! Det har redan gjorts så många övertramp när det gäller den bestämda ämnesindelningen att jag skall avstå från att be om ursäkt, som en del andra har gjort, även om jag också kommer att göra övertramp. Många har redan före mig från denna talarstol med tillfredsställelse konstaterat att regeringen har funnit det möjligt att i årets strama budgetläge lägga fram en statsverksproposition, som i all sin återhållsamhet med statsutgifterna ändå kan betecknas såsom en ganska betydande reformbudget. Vad som är särskilt värt att notera i sammanhanget är ju att av den samlade utgiftsökningen på 2 miljarder kronor går inte mindre än cirka 17500 miljoner kronor till reformer som är ägnade att skapa ökad jämlikhet i samhället. Den satsning som sker på sådana områden som utbildningspolitiken, familjepolitiken, arbetarskyddet, arbetsvården för de handikappade och den kommunala <:skatteutjämningen måste såvitt jag kan förstå vara reformer, som måste hälsas med tillfredsställelse bland stora grupper av vårt folk. I finansplanen skisserar också finansministern huvudlinjerna i den stora skattereform som syftar till att åstadkomma en än rättvisare fördelning av skattebördorna till de låga inkomstgruppernas förmån. Ett detaljerat förslag kommer ju senare att läggas fram på den punkten. Finansministern har uttryckt saken så att detta blir en reform vars genomförande kommer att sätta svenska folkets solidaritet på ett avgörande prov. Tillåt mig, herr talman, uttala den förhoppningen att denna kammare, vars ledamöter i det fjärran förgångna väl hade föga begrepp och uppfattning om jämlikhet och likställighet, nu år 1970 under sitt sista arbetsår med heder skall skilja sig från detta solidaritetsprov. Beklagligt nog ser jag i de glest besatta bänkarna inte herr Tistad närvarande. Jag vill erinra om att jag under fjolåret hade ett meningsutbyte med herr Tistad gällande lättnader av beskattningen för våra folkpensionärer. Jag inbjöd då herr Tistad att hjälpa till att genomföra den stora skattereform, som vi redan då visste skulle komma, till förmån för alla låginkomstgrupper i samhället. Jag hoppas nu att herr Tistad och hans partivänner kommer att ställa upp och hjälpa till i det här arbetet — om ett par månader kan vi börja arbetet inom bevillningsutskottet — så att inte stora grupper av denna kammares ledamöter kommer att hamna på den sida som vill bevara de privilegierades intressen i samhället. Ett utomordentligt viktigt led i jämlikhetssträvandena är att utjämna utvecklingsoch serviceåtgärderna för olika delar av vårt land. Flera talare i debatten har redan påpekat att en försöksverksamhet har bedrivits på detta område, nämligen lokaliseringspolitiken. Och ingen kan väl bestrida att den satsning som staten har gjort på detta område har haft mycket stor betydelse för att hålla vid liv bygder som kanske totalt skulle ha avfolkats om de s.k. fria krafternas spel ohämmat hade fått styra utvecklingen. Under den nu pågående försöksperioden har från statens sida satsats cirka en miljard kronor på lokaliseringsåtgärder. Den Lemneska utredningen har också i det delbetänkande, som den har lagt fram och som tidigare talare har nämnt, dragit upp vissa riktlinjer för lokaliseringspolitikens framtida inriktning. Jag har naturligtvis inget i princip att invända emot att man som hittills måste satsa den största och helt övervägande delen där problemen är som störst, nämligen i skogslänen. Utredningens slutsatser om angelägenhe Statsverkspropositionen m.m. ten av att koncentrera stödet till vissa ”utvecklingsbara” orter i Norrlands kustoch inland är utan tvivel riktiga. Däremot kan man starkt ifrågasätta om konstruktionen med ett särskilt preciserat stödområde är rationell och om den bör bibehållas i framtiden. Utredningen har ju själv fäst uppmärksamheten på att lokaliseringsstöd efter hand i allt större utsträckning har kommit att utgå till företag utanför det egentliga stödområdet. En förklaring till detta är väl att finna i det förhållandet att ett stort antal företag under senare tid lagts ned i södra och mellersta Sverige, vilket på berörda orter haft nära nog lika förödande konsekvenser för arbetskraften och samhällenas möjligheter till fortbestånd som utvecklingen på många orter i skogslänen. Utredningen har även berört storstädernas expansion med ty åtföljande stockningsproblem på skilda områden. För att komma till rätta med dessa problem är det angeläget att söka skapa attraktiva alternativ till storstadsregionerna. Nu är det emellertid på det sättet att även i södra och mellersta Sverige finns det åtskilliga regioner som på grund av pågående strukturomvandling inom näringslivet riskerar att komma i nära nog samma belägenhet som Norrlandskommunerna med ett starkt vikande = befolkningsunderlag och en försämrad service. I mitt eget hemlän, Skaraborgs län, är det främst Vararegionen som är utsatt för en kraftig befolkningsminskning. Varabygden har under en lång tid varit ett av länets rikaste områden, beroende på en stor och väl utvecklad jordbruksnäring. I takt med att jordbruket nu undergår en kraftig rationalisering sker en fortlöpande befolkningsuttunning, och någon industrietablering, som har kunnat suga upp den från jordbruket friställda arbetskraften, har inte skett i någon nämnvärd utsträckning. Jag vill erinra om att jag för ett par år sedan tillsammans med några parti vänner på länsbänken väckte en motion, i vilken vi begärde en utredning om eventuellt etablerande av en statlig förädlingsindustri för jordbruksprodukter i Vararegionen. Motionen blev beklagligtvis inte bifallen av riksdagen, men bankoutskottets majoritet hade en positiv skrivning i sammanhanget så till vida att man på ett par rader uttryckte den meningen att utskottet inte var främmande för att statliga engagemang i framtiden kunde bli aktuella även på detta område. Det är dock med beklagande jag konstaterar att riksdagens samtliga borgerliga ledamöter, inklusive de borgerliga ledamöterna från Skaraborgs län, röstade emot denna formulering i bankoutskottets utlåtande. Skaraborgs län är för närvarande uppdelat i fem s.k. planeringsregioner. Befolkningsmässigt är Skövderegionen den största med närmare 70 000 invånare. Därefter följer Lidköping-Skararegionen med 62 000 invånare och Falköpingsregionen med 55 000. Mariestadsoch Vararegionerna är de minsta med 40 000 respektive 30 000 invånare. Herr talman!

Nu kommer denna proposition så småningom att läggas fram. Vi får återkomma när vi tagit del av vad som där skrivs och sedan ta de initiativ i dessa sammanhang som vid det tillfället kan bli aktuella.

Herr talman! Den snabba tekniska utvecklingen och strukturomvandlingen ställer näringsliv och arbetskraft inför svåra problem. Centerpartiet ser med stor oro på den lokaliseringsoch regionalpolitiska utvecklingen. Vissa områden håller på att bli så utglesade att näringsliv och bebyggelse inte längre kan upprätthållas — detta samtidigt som koncentrationen till storstadsområdena skapar stora problem i fråga om miljöer, trafik, bostäder och sociala förhållanden. Miljöpolitiska såväl som samhällsoch företagsekonomiska skäl gör det nödvändigt med en aktivare lokaliseringsoch regionalpolitik, som möjliggör näringsliv och bebyggelse över hela landet. Man har flyttat arbetslösa till storstadsregionerna i stället för att skapa arbetstillfällen där arbetskraften finns. Härvidlag måste en ändring komma till stånd. En aktivare och effektivare lokaliseringsoch regionalpolitik är en fråga som kräver skyndsamma åtgärder. Problemet har stor aktualitet för den del av landet som jag kommer ifrån, Borås och Sjuhäradsbygden. Denna bygd sysselsätter nära nog 50 procent av sin befolkning inom textiloch konfektionsindustrier. Många ser med bekymmer och oro på framtiden, dels på grund av ensidigheten i näringslivet, dels på grund av de svårigheter som Teko-industrierna i många år haft att kämpa med. Sysselsättningen inom Teko-industrierna har i hela landet minskat med 20 procent åren 1960—1967. Inom Boråsområdet har minskningen endast varit 8 procent under nämnda period. Om sysselsättningsvolymen inom Tekobranschen inom Boråsregionen kommer att sjunka i samma utsträckning som i landet i övrigt uppstår en synnerligen allvarlig situation som motiverar omfattande samhälleliga åtgärder. Just i dessa dagar har två företag i Boråsregionen meddelat att man befinner sig i en ekonomisk kris. 400 anställda berörs, före jul var det 100 stycken. Detta skapar stor oro och otrygghet för både anställda och företagare, ja, för he la regionen. Och även om mycket göres både från företagen och arbetsmarknadsstyrelsen för att reda upp förhållandena så finns ändå helt naturligt oron inför framtiden. Ett av de företag jag här avser säljer 530 procent av produktionen på export, den större delen till Amerika. Och vad man i detta sammanhang kan beklaga är att de av Teko-utredningen föreslagna ekonomiska exportstödjande åtgärderna beskurits så kraftigt. Det är alldeles särskilt anmärkningsvärt när man vet att Teko-industrin, bl.a. företagen i Boråsområdet, satsat stora pengar på att få fram varor av mycket hög kvalitet, lämpliga för export. Dessutom har företagen under skickliga ledare byggt upp en icke obetydlig export och effektivt fört fram sina produkter i utlandet, produkter som uppmärksammats och även prisbelönats internationellt — det gäller både textilier av olika slag och konfektion. Och man förväntar verkligen att regeringen i den proposition som läggs fram i vår om exportfrämjande åtgärder för textiloch konfektionsindustrierna m.m. kommer att satsa mer på dessa åtgärder än de 5,2 miljoner kronor som handelsministern föreslagit för budgetåret 1970/71. Det måste vara viktigare att satsa och satsa effektivt på industrier som redan finns etablerade än att enbart sikta på nylokalisering. Lokaliseringsutredningen har uttalat att ökad prioritering för stödområden inte får fördröja lokaliseringspolitiska åtgärder i västra Sverige. Problemen i Sjuhäradsbygden synes ha en så akut karaktär att ett preliminärt regionalpolitiskt handlingsprogram för området bör utformas redan innan lokaliseringsutredningens huvudbetänkande föreligger. Det är därvid angeläget att ta ställning till områden vilka är starkt präglade av ensidighet i näringslivet, som exempelvis Boråsregionen. Vad vi här önskar och behöver för länet är lämpliga former för lokaliseringsstöd, lokalise Statsverkspropositionen m.m. ring av statliga företag och förvaltningar inom området och ökade investeringar med statligt stöd i kommunikationer, skolor och bostäder. Vi behöver stimulans till tyngre industrier att etablera sig i området och naturligtvis stöd till Teko-industrierna inom regionen, exempelvis genom statliga beställningar till företagen. Dessutom önskar vi, som jag förut påpekat, kraftigt statligt stöd till exportfrämjande åtgärder för Teko-industriernas produktion. Statsrådet Holmqvist har i dag sagt att vi i stort sett har en positiv arbetsmarknad i landet. Det enda bekymret är Gotland. Jag hoppas att statsrådet även tänker på de regioner som jag här har nämnt i Älvsborgs län. Det gäller nu närmast sysselsättning för 500 människor vid de företag som jag tidigare nämnde. I går nämnde statsminister Palme i denna kammare på tal om sysselsättningen och de problem som där kan uppstå att människorna vet att vi har ett tillräckligt handlingskraftigt samhälle som kan klara av problemen. Jag vill därför sluta med att uttala den förhoppningen: Låt oss då verkligen få se resultatet av vad denna handlingskraft kan åstadkomma, och må det resultatet bli sådant att det gagnar människorna ute i bygderna.

Herr talman! Här har bl.a. av representanter för våra nordligaste län talats om sysselsättningsoch lokaliseringsfrågor — med all rätt givetvis. Men Norrland är inte ensamt om dessa problem. Vi har hört problemställningarna från Gotland och från länen i Västergötland. Det är bekymmer i Kopparbergs län, och det är likadant i Värmland. Jag har anledning tala något om problemställningarna i Kopparbergs län. Vid en länsuppvaktning från vårt län för några statsråd våren 1969 hade vi anledning att påtala hela problematiken. Jag tror att det förde med sig att man både hos centrala myndigheter och inom den allmänna opinionen började få klart för sig att vårt läns problem i princip är lika stora som de egentliga Norrlandslänens. Givetvis hoppas vi att denna vår uppvaktning, liksom andra meningsyttringar, så snart som möjligt skall komma att avsätta resultat. Kanske kan man tala om att vi tidigare har lidit av något som liknar ”undervärdering” när Dalarnas problem har jämförts med den utveckling som pågått i det egentliga Norrland. Ser vi till det sistförflutna året har givetvis sysselsättningen förbättrats även i Kopparbergs län i likhet med i landet i övrigt — inrikesministern har ju här talat om situationen totalt i landet. Arbetsförmedlingarna även i Kopparbergs län kan notera en ökning av antalet anmälda lediga platser. En del månader har antalet lediga platser till och med överstigit antalet arbetssökande. Jämför vi med andra län har vi emellertid en påtaglig ensidighet i platsutbudet, och det har inte varit lyckligt när det gällt att tillgodose arbetskraftsbehovet vid vissa företag. På grund av ensidigheten har en betydande utflyttning skett, så att säga förbi våra egna företag. Den tyngre skiftgående industrin har haft sina arbetskraftsproblem. Där har en viss rekrytering skett från övre Norrland och från våra nordiska grannländer. Jämför vi byggnadsverksamheten i vårt län med motsvarande verksamhet i andra län får den nog anses vara låg hos oss. Under år 1969 har 1900 personer beviljats starthjälp för påbörjande av arbeten utom hemorten, därav 1500 i andra län. Det är ett något mindre antal än år 1968. Arbetslöshetsstatistiken för år 1969 redovisar ungefär samma siffror som tidigare år, i december 1969 ca 2200 personer. Av de 2200 var två tredjedelar över 50 år och närmare hälften 60 år och däröver. Vid årets slut var 1600 personer engagerade i olika former av arbetsmarknadsutbildning, därav 1350 personer inom länet. Efter för frågning hos några företagare har sysselsättningsprognoser sammanställts, och de pekar på samma efterfrågan på arbetskraft under första halvåret 1970 som under senare delen av 1969. Hittills har i försöksverksamheten med lokaliseringsverksamhet 91 miljoner kronor beviljats vårt län, därav 77 miljoner kronor som lån och 14 miljoner som bidrag. Tillsammans har 73 företag erhållit stöd. Ser man på sysselsättningsmöjligheterna för kvinnor är yrkesverksamhetsgraden för länet inte bra. Ett stort antal kvinnor finns anmälda vid våra arbetsförmedlingar för heloch deltidsarbete. Det gäller bl.a. orter som Avesta och Ludvika. I Borlänge lär siffran vara 1100. Hur har då befolkningsutvecklingen varit under 1969? Den inger oss många bekymmer. Trots att året varit ett typiskt högkonjunkturår har Kopparbergs län enligt de preliminära siffrorna förlorat 700 personer. Det blir säkert vissa justeringar av denna siffra, men jag tror inte att de blir till det bättre. Det bör också noteras att Dalarna tidigare haft ett betydande födelseöverskott. Under gångna årtionden var detta så stort att det medförde problem. De mycket barnrika familjerna hade många svårigheter. Svälten stod på lur. Under en senare period har födelseöverskottet minskat. Ännu vid förra årsskiftet redovisades ett födelseöverskott av ca 450. Denna siffra var visserligen endast hälften av 1967 års. ändock framstod talet 450 som ganska tillfredsställande. Vid senaste årsskiftet, 1969—1970, hade födelseöverskottet helt försvunnit. Antalet födslar har visserligen sjunkit över hela landet, men siffrorna för Kopparbergs län är säkerligen ogynnsammare än för landet i dess helhet. Vi har betydande förskjutningar uppåt av befolkningens medelår. Man bör se detta som en varning. Om utflyttningen av folk i de progressiva åldrarna fortsätter kommer följdverkningarna mycket snabbt. sitiva drag skall också redovisas. Vi har områdesvis vissa ökningar av befolkningen. Ökningen i Falublocket är något större och ökningen Borlängeblocket något mindre än under år 1968. Smedjebacksblocket kan också redovisa en ökning. Tyvärr måste man konstatera att kommunblock som Avesta och Ludvika och intilliggande block redovisar större minskning än under 1968. Det är mot den bakgrunden man inom hela länet enigt ser med stor skepsis på den Lemneska utredningen, som lämnar de sistnämnda länsdelarna utanför stödområdet. Det vill vi inom länet inte acceptera, det har tidigare talare från Dalabänken också påpekat. Vad är det då som vi vill i Kopparbergs län? I samband med Länsplanering 67 närde såväl länsstyrelse som planeringsråd en förhoppning att befolkningssiffrorna under det nu inledda decenniet skulle återställas till samma nivå som vid 1960-talets början. Det är fortfarande vår förhoppning. Vi är emellertid förvissade om att ett sådant återställande enbart kan ske med ökad satsning från samhällets och näringslivets sida. Vi behöver verkligen allt stöd därvidlag. När vi ser mot framtiden har vi flera önskemål. Det borde enligt vår uppfattning vara självklart att Dalarna finge möjligheter till högre utbildning, inte minst på de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Likväl har inga avgörande tecken kommit till synes i detta avseende. När vi ser fram emot detta nya årtionde är det ett mycket allvarligt önskemål från alla som företräder länet. Dalarnas bygder får inte glömmas bort när det gäller upprättandet av ny sådan högre utbildning. I länet finns inte bara ett elevmässigt underlag, där finns också i hög grad tillgång till lämpliga akademiska lärarkrafter och en allmän samhällsmiljö, som borde kunna bilda en lämplig ram kring undervisningen. Som jag försökt antyda är Koppar Statsverkspropositionen m.m. bergs län fortfarande i en mycket svår situation. Våra problem pockar på en lösning. Vi behöver en större sysselsättningsvolym inom länet och tillika en mera differentierad sysselsättning, som ger ett bättre och friare sysselsättningsval åt ungdom och även kvinnor. Vi behöver en fortsatt allsidig utbyggnad av våra skilda regioner. En utökning av vårt undervisningsväsende är ett önskemål. Det skulle ge möjlighet för de ungdomar som växer upp i våra bygder att gå till sin framtida gärning väl utrustade och utbildade. Detta gäller naturligtvis både om de stannar inom länet eller flyttar till andra bygder. Närmast är det fråga om möjligheten att tillföra Dalarna högre utbildning, och därvid går, som tidigare nämnts, tankarna främst till naturvetenskaplig och teknisk utbildningsverksamhet på «akademisk nivå. När man staplar önskemål så kanske ett par andra områden också skall beröras. Vi anser nog att både beträffande bostadsbyggande och vägbyggande så lider vi av tidigare missförhållanden — på det senare området även av det ökade medelskravet från de växande storstadsområdena. Om nu den samlade kakan av vägbyggnadsmedel för hela riket icke kan göras större, så uppstår en allt känsligare avvägning hur stor andel som skall gå till olika landsdelar. Måhända kan vi icke för närvarande göra gällande att vi direkt är sämre lottade i Dalarna än i omgivande län, i vart fall icke generellt sett, men vi känner oss ändå missgynnade i jämförelse med storstäderna, vilkas tidigare eftersläpningar man nu söker att ta igen genom starka beskärningar av medelsramarna på andra håll. Det finns skäl att göra Dalarnas röst hörd i den fördelningsdiskussionen. Vi vill, herr talman, se vårt län som ett gott alternativ till storstäderna, både som boendeoch sysselsättningsmiljö. Det önskar vi att både regering och riksdag skall vara medvetna om.

Herr talman! Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse över försöket till uppspaltning av debatten här i första kammaren. För min del skall jag försöka hålla mig till det område som jag står upptagen under — lokaliseringspolitiken. Som en synpunkt inför nästa års enkammarriksdag vill jag anföra att man kanske genom talmanskonferensen och kontakt med partierna borde göra upp denna indelning i förväg och därefter låta partierna fördela sina representanter på de olika områdena. På det viset skulle man få en ganska jämn fördelning. Jag tror också det vore värdefullt för statsråden att veta när deras ämnesområde skall behandlas i kammaren. De skulle därigenom orka hänga med debatten på hela det avsnitt som de närmast har att bevaka. Jag vill med ett par ord beröra de vilda strejkerna och det från den utgångspunkten att också dessa har ett regionalpolitiskt intresse i flera avseenden. En av anledningarna till den stora gruvstrejken i Kiruna är alldeles säkert de speciella förhållanden under vilka gruvarbetarna i Norrbotten arbetar. De har att väga den ersättning de får mot de levnadsbetingelser som råder med hänsyn till klimat, mörker, kyla, avstånd till landets centrala delar 0. s. v. Det är inte så underligt att arbetarna i början av denna aktion erhöll mycket starka uttryck för sympati från många delar av landet. Jag tror att denna sympati var baserad på medkänsla och förståelse för de speciella svårigheter under vilka man arbetar i denna avlägsna landsända. Jag finner det anmärkningsvärt att det nu gått en och en halv månad utan att regelrätta förhandlingar kommit till stånd.

Det är min tro att om så hade skett med en gång och man verkligen hade fört förutsättningslösa samtal, då skulle man ganska snart ha kommit fram till att man inte kan förhandla vid sidan av fackföreningsrörelsen. Det skulle också ha stått klart att man måste hålla på de bestämmelser som man en gång skrivit under. I stället har här visats en ståndaktighet, som jag tror har skadat båda parter och också i viss mån medverkat till att nya vilda strejker uppstått på andra håll i landet. Förmodligen röner inte de strejkande arbetarna vid Volvo och andra stora industrier samma sympati från allmänheten som gruvarbetarna uppe i norr. - Arbetsförhållandena vid de nämnda industrierna är dock relativt gynnsamma. Det är verkligen oroande om dessa strejker skall sprida sig till företag efter företag och då framför allt till sådana som flaggat med stora vinster och alltså har en god ekonomi. Konsekvensen blir att strejker så småningom också drabbar företag som inte har så goda resurser och därför inte lika snabbt som Volvo, Saab m.fl. kan ta upp förhandlingar som leder till resultat. De nu nämnda företagen kunde ju med berömvärd snabbhet ta upp förhandlingar och gå arbetarna långt till mötes. Men man kommer snabbt att möta en rad företag, där sådana resurser inte finns. Då har man kommit i ett läge, där jämlikhetsfrågorna blir oerhört accentuerade. Om de vilda strejkerna fortsätter, kommer de att försvåra en lösning av jämlikhetsfrågorna. De kommer också att förstora och försvåra den regionala obalansen. I de landsändar där konjunkturen är svag och företagen har en svagare ekonomi kan man inte på samma sätt höja lönerna. Alternativet kan då bli nedläggning och friställning. Jag vill gärna här föra in frågan om inte t.ex. Volvo borde ha tänkt litet mer solidariskt på näringspolitiken i landet i dess helhet. Det har talats om en solidarisk lönepolitik, där de bättre betalda grupperna har fått stå tillbaka något och vänta tills de lägre avlönade grupperna kommit litet högre upp på lönestegen. Även inom det näringspolitiska området borde man väl kräva en viss solidaritet. Det skulle kanske ha varit välgörande om ett sådant företag som Volvo hade fått lägga ned en del av sina vinster, som det talats så mycket om, i konjunktursvaga områden, där nya sysselsättningstillfällen = behövs. Jag tror att det skulle ha medverkat gynnsamt till att sprida inkomstutvecklingen till de regioner som verkligen behöver den, och det skulle kanske verkat mindre lockande för de grupper som arbetar i Göteborg att starta vilda strejker. Många företag har i olika hänseenden gynnats av samhället. Ett exempel är investeringsfonderna. De skulle ju vara ett medel att utjämna konjunkturerna, och ändå har dessa fonder använts till att bygga ut företag i områden som redan är starkt överexpansiva. Det är felaktigt att samhället skall medverka till en sådan obalans av näringslivet. En annan sak som medverkar till denna obalans är den mycket kraftiga satsningen på omflyttningen av arbetskraft. Företag i Sydoch Mellansverige, som har ont om arbetskraft, behöver inte längre själva anstränga sig att fylla behovet. Samhället sörjer för detta och hjälper arbetskraften på olika sätt så att den skall kunna flytta från de norra landsändarna. Men man observerar inte samtidigt de konsekvenser som denna flyttning för med sig för glesbygderna. Vi kan inte låta vissa orter med hjälp av stora samhällsinsatser växa till orimlig storlek medan andra tynar bort. Jag vill instämma i de syn Statsverkspropositionen m.m. punkter som framförts av herr Ove Karlsson och herr Nyquist samt av Skaraborgs läns och Västernorrlands läns representanter. Jag instämmer helt när det gäller den problembeskrivning de har gjort från sina respektive hembygder, den gäller också för Gävleborgs län. I dessa landsändar finns så många stora svårigheter som man egentligen måste uppleva för att riktigt förstå. En minskande befolkning, försämrad service, indragna skolor, svårigheter med läkare, försämrade kommunikationer, ökande kostnader, minskad trivsel och så denna gnagande oro inför framtiden. I vissa kommuner är mer än 30 procent av befolkningen pensionärer. Det kan inte vara så värst upplyftande att leva och verka i en sådan bygd. Framför allt finns det inte tillräcklig framtidstro som ger anledning att satsa på näringslivets utbyggnad. Vi har sedan år 1964 bedrivit lokaliseringspolitik i detta land. Den har i sig själv varit bra, och den visar vägen för en fortsättning. Men den har varit otillräcklig. Den sattes in alldeles för sent. Om den kommit 10—15 år tidigare hade vi inte haft de problem vi har i dag. Det har varit en halvhjärtad satsning. Man frågar sig om lokaliseringspolitiken av statsmakterna har betraktats som en lindring i en process som ändå är oundviklig och som man med lokaliseringspolitiken velat dölja och tona ner. I själva verket har ändå de som har makten i samhället under denna tid medverkat till strömningar i en annan riktning, som lokaliseringspolitiken inte förmått påverka. Jag nämnde hur en rad stora företag har fått använda större delen av sina vinster till expansion i de södra och mellersta delarna av landet medan bara några få procent använts i lokaliseringsområden, trots att denna typ av lokaliseringspolitik har visat sig vara ganska värdefull och resultatrik. Jag nämner ånyo omflyttningen av arbetskraft genom arbetsförmedlingen. Detta har va rit ett hårt slag för initiativkraften och framtidstron i glesbygderna. Jag läste just den skrift om trafikpolitik som de fyra Norrlandslänen i går lade på vårt bord och där man radar upp alla de utredningar som har talat om att sänka transportkostnaderna för Norrland. Men det har bara blivit utredningar, och under tiden har kostnaderna stigit. Jag vill anföra ett enda exempel ur den skriften. Merkostnaderna för en 5 tons godsvagn hos SJ för att köra den 1000 km i stället för 150 km har ökat från 225 kronor år 1962 till 527 kronor år 1970, alltså mer än en fördubbling under dessa åtta år. Under tiden har alltså utredningen pågått och frågan ställts om man inte skulle kunna göra Sverige rundare och försöka jämna ut trafikkostnaderna. Det har talats om att kostnaderna för isbrytare och sjöfarten skulle läggas på de produkter som befraktas, och detta skulle ju drabba Norrland i hög grad. Enligt den vägplan som nyss lagts fram för tiden 1970—1974 kommer anslaget till länsvägar för Norrlandslänen att minska från 48 miljoner till 16 miljoner kronor. Det är alltså en stark och kraftig nedskärning som måste vara mycket påfrestande för det framtida näringslivet i dessa landsändar. När det gäller riksvägarna är tendensen mer växlande, men jag kan nämna att det i Västernorrland görs en nedskärning av anslagsmedlen från 29 miljoner till 11 miljoner kronor. Det finns tendenser till att höja bilskatterna när det gäller de tunga fordonen. De transporter som utförs på dessa fordon kommer att kosta mer, vilket också drabbar glesbygderna i hög grad i de avlägsna landsändarna. Jag kan till slut nämna en annan faktor som är oerhört styrande och pådrivande, och det är regionplanen för Storstockholmsområdet. Man «räknar med att ungefär två och en halv miljoner människor skall bo i detta område år 2000. Hur tror ni att det skall vara möjligt att driva en regional politik samtidigt som man räknar med denna enorma tillströmning av människor till bara Stockholmsområdet? Vi får räkna med stor ökning också i Göteborg och Malmö. Vad blir det sedan kvar för landsorten i övrigt och för Norrland i synnerhet? Jag vill gärna understryka vad föregående socialdemokratiska talare sagt, nämligen att vi behöver ett starkt samhälle. Samhället bör vara det instrument varmed vi skall styra näringsliv och andra ting till en någorlunda rättvis fördelning. Men jag vill tillfoga att det inte räcker med bara ett starkt samhälle, utan att det erfordras också en vilja att styra i rätt riktning i detta samhälle, och på den punkten har jag en annan uppfattning än de föregående talarna. Men jag hoppas att ni som från Norrlandsoch landsortsbänkarna ändå har talat i denna sak skall vara verkliga pådrivare inom ert parti för att verkligen få det starka samhälle som vi har att använda dess resurser i rätt riktning — i den riktning som både ni och jag önskar. Vi har att förvänta en proposition om regionalpolitik, alltså lokaliseringspolitik. Jag anser att det just nu är tid och tillfälle att påverka utformningen. Sedan regeringen lagt sin proposition är det mycket svårt att föreslå förändringar. Det är just nu under tiden när propositionsskrivandet i regeringens kansli pågår som alla resurser bör sättas in för att påverka utformningen. Jag hoppas verkligen att vi som här talat om de lokaliseringspolitiska avsnitten skall förmå inrikesministern att ta hänsyn till vad som här sagts. Det är ju märkligt att landshödving Mats Lemnes utredning, lokaliseringsutredningen, har talat om att vi har en ganska dåligt utvecklad regionalpolitik här i Sverige. Han visar på att andra länder ligger långt före i detta avseende. Det finns också en dålig regionalpolitisk planering här i landet, och vi har många goda exempel från andra länder. Dessa exempel från andra länder är enligt min mening någonting som bör tas till vara. Italien har under hösten förra året beslutat en rad åtgärder som också i någon mån skulle kunna vara till nytta i vårt land. Vi bör först och främst försöka få till stånd en regionalpolitisk planering. Man bör härvid försöka bilda sig en uppfattning om hur varje länsregion skall se ut i framtiden, och man bör då skapa en befolkningsnivå som passar för den regionens olika förutsättningar i fråga om naturtillgångar och sådant. Men sedan måste det också ställas resurser till förfogande så att man kan uppnå den målsättning man har stakat ut. Man måste verkligen ta upp baksidan av problemet och se till att resurser skapas för att hålla befolkningsnivån uppe. Inrikesministern nämnde i sitt anförande nyss att hela Norrland har ett betydligt bättre läge i arbetslöshetsstatistiken än tidigare, och det kan vara riktigt, men det finns många områden som är betydligt sämre lottade än landet i övrigt. Jag kan t.ex. nämna Ljusdalsregionen, där jag själv är bosatt. Där är arbetslösheten fortfarande ganska stor. Dessutom behövs det ett stort antal nya arbetstillfällen för att bygden på sikt skall kunna behålla sitt befolkningstal. Man har räknat med att det i Ljusdalsregionen behövs ungefär 2000 nya arbetstillfällen för att den nuvarande folkmängden skall kunna bibehållas. Det är givetvis flera än antalet registrerade arbetslösa i dag, men för att befolkningstalet skall kunna hållas på sikt måste vi få hem många av dem som nu motvilligt har flyttat ifrån regionen och tillfälligt har arbete på annat håll. Vi är kanske litet tveksamma, huruvida det bör ske en prioritering av vissa orter. Det är nog en fråga som tål vidare övervägande. Men om det skall ske en prioritering, så anser jag givetvis att en sådan bygd som Ljusdalsområdet i Hälsingland bör tillhöra de prioterade. Den regionen har precis samma förutsättningar som många andra av de orter som nämns av lokaliseringsutredningen. Vi måste satsa på ett kraftigare och effektivare lokaliseringsstöd, om företagen skall finna det möjligt och attraktivt att lokalisera sig i de områden som det är fråga om. Vi måste få till stånd en trafikpolitik som gör Sverige rundare och som tar bort de höga avståndskostnaderna. Även andra närliggande frågor, teletaxor och sådant, måste angripas. Vi måste också i beskattningen ta hänsyn till de långa avstånden och till de betydligt sämre förmåner i fråga om service och annat som människorna ute i landsorten har. Vi måste använda investeringsfonderna i lokaliseringspolitiken på ett kraftfullare sätt än tidigare. En annan sak, som jag i dagarna fört fram i en motion, är att det också bör satsas litet grand på utflyttning från storstäderna. Jag nämnde regionplanen, och jag tror att det måste vara en balans här, om lokaliseringspolitiken över huvud taget skall kunna få någon framgång. Man har talat om etableringskontroll; det gjorde nyss herr Högström. Jag tror att den vägen också måste prövas, men i första hand borde vi nog använda mjukare metoder. Jag tror att det skulle vara skäl i att tillskapa någon form av utflyttningsbidrag för företag belägna i storstadsområdena, vilka har det trångt och gärna vill flytta ut men inte orkar göra det på grund av kostnaderna. En ren stimulans till utflyttning skulle säkerligen möta positivt gehör från många företag och få god verkan. Vi måste upprusta serviceanordningarna ute i landsorten. Vi måste främja turismen, och vi måste se till att vi får ett bostadsbyggande i de orter vi vill satsa på, ett bostadsbyggande som dels håller samma standard som i landet i övrigt, dels gör det möjligt att ta emot de speciella yrkesmän från andra håll som måste till för att det skall kunna ske en ökad satsning på näringslivet. Det har ibland talats om ett särskilt departement för regionpolitiken, och jag har stort intresse för den tanken. Kan saker och ting ordnas på annat sätt, så må det vara hänt, men jag hoppas att detta uppslag tas upp till diskussion i samband med frågan om regionalpolitiken längre fram under riksdagen. Man kan kanske få intrycket att för att klara dessa saker måste det bli bara utgifter, satsningar från samhällets sida som inte lönar sig. Jag tror att en riktig värdering skulle ge besked om att en på rätt sätt genomförd regionalpolitik inte bara innebär utgifter och kostnader. Det finns också vinster att hämta. Genom en regional balans i fråga om bebyggelse och näringsliv skulle det bli möjligt att bättre tillvarata arbetskraften. Man skulle bättre kunna tillvarata framför allt den dolda arbetskraften. Man skulle bättre kunna ta till vara tillgångar i form av bostäder och andra samhällsanordningar, som nu redan finns. Man skulle billigare och tryggare lösa försvarsuppgifterna, som vi ändå inte kommer ifrån. Man skulle bättre kunna klara försörjningen i ofredstid. Man skulle bättre kunna lösa trivseloch miljöproblem och få en riktigare fördelning mellan generationerna. Att det nu existerar en skiktning av människor, där unga krafter flyttar från glesbygden och pensionärer blir kvar, är ju en ohygglig utveckling som är ett av dagens svåra problem socialpolitiskt sett och som jag tycker bara det vore en anledning till att angripa denna fråga. Genom en jämnare och mera aktiv regionalpolitik skulle vidare inflationen motverkas och en billigare produktion skapas, som jag tror i det långa loppet skulle medverka till en bättre handelsbalans och konkurrenskraft gentemot utlandet. Innan jag slutar mitt anförande vill jag säga ett par ord med anledning av en fråga, som herr Göran Karlsson ställde till centerpartiet. Han ansåg att centerpartiets ungdomsförbund hade gått ganska långt ut på vänsterkanten när förbundet hade allierat sig med Sara Lidman. Han kom med en ganska nedlåtande kritik. Jag skulle vilja erinra herr Göran Karlsson och andra om att det var centerns ungdomsförbunds avdelning här i Stockholm som hade anordnat denna demonstration, eller vad vi skall kalla den för. Den var en sympatiaktion för att följa upp de demonstrationer som den dagen försiggick på ett 20 å 30-tal ställen i Norrland för Norrlandsproblemens och glesbygdsproblemens lösande. Det var alltså en sympatiaktion från CUF-ungdomen här i Stockholm för denna regionalpolitiska målsättning. Att sedan vpk understödde denna aktion är en sak som CUF:arna inte rådde för egentligen. Till centerungdomens framgång kan man notera att fler och fler krafter under de senaste månaderna har börjat stödja frågan om regionalpolitiken. Krafter som tidigare kanske har ägnat sig bara åt u-landsfrågor och annat har på senare tid börjat debattera denna fråga. Vi hälsar med tillfredsställelse att flera finner att de regionalpolitiska frågorna bör tas upp på ett aktivare sätt.
Jag skall be att få lämna ett meddelande: Vid sammanträde med talmannen i första kammaren och övriga representanter för riksdagspartierna framförde nyhetsredaktionen vid Sveriges Radio sitt uppriktigt kända beklagande över de i referatet av gårdagens remissdebatt i televisionen intagna bilderna av en tom kammare, vilka gav en uppenbar vanställning av förhållandena. Försäkringar avgavs om att det inträffade icke skett i avsikt att vilseleda och att något dylikt icke kommer att upprepas. Det konstaterades å andra sidan att själva referatet av debatten gjorts med omdöme och opartiskhet.

Herr talman! Detta är ju den första remissdebatten sedan vi tagit steget över till 1970-talet, och det är också den sista remissdebatten i tvåkammarriksdagens historia. Inför ett nytt decennium finns det väl anledning att göra några reflexioner med anledning av det årtionde som har gått och de erfarenheter som 1960-talet har gett oss i fråga om händelser och mot bakgrunden av den utveckling som har ägt rum och kanske också de beslut vi har fattat här i riksdagen. Det är klart att 1960-talet ligger för nära i tiden för att man ur historisk synpunkt skall kunna säga vad det kommer att innebära. Men kastar vi blickarna ut över vårt lands gränser kan vi konstatera att vi lever i en kontrasternas och paradoxernas värld, en värld som både fascinerar oss med alla de tekniska och vetenskapliga framsteg som har gjorts och skrämmer oss med hänsyn till den utveckling som pågår i världen i dag. Självfallet är det på det sättet att de framsteg som gjorts inom teknik och forskning ger nya, oanade möjligheter. Vi ser det exempelvis på medicinens område, där hjärtoch njurtransplantationer utförs för att man skall ge människorna möjlighet att leva vidare i ett, som man hoppas, fortsatt meningsfyllt liv. Sjukvårdspanoramat har ju förändrats markant i sen tid. Det har sin grund i medicinska framsteg. Jag kan exempelvis peka på vaccineringen mot polio som gjort att denna fruktansvärda sjukdom i dag praktiskt taget är bemästrad. Vi finner också förändringar och förbättringar i en ändrad miljö och en ökad hygien. Man har kommit långt i utforskandet av rymden. Sedan den första sputniken skickades till väders den 4 oktober 1957 — vilket kom en hel värld att stanna upp för ett ögonblick — och sedan man på alla håll sökt öka insatserna för utbildning och forskning, har människorna också satt sin fot på månen, vår drabant och trogna följeslagare genom rymden. Man kan väl säga att den 4 oktober 1957 blev en vändpunkt i många avseenden, en sporre i kapplöpningen mellan de båda supermakterna USA och Sovjet. Vad som väntar oss i fortsättningen i fråga om hur man skall utnyttja de forskningsresultat och de framsteg som har nåtts ligger väl fördolt i slöjor. Vi vet också att modern datateknik ger oanade möjligheter att samla, bevara, fördjupa och ge kunskap. Om vi vänder blickarna ut över vår värld, vad finner vi då? Jo hur teknik och tanke också används till förstörelse som ger fruktan. Krigshärdar, diktaturer, rasförtryck, krigshot är en del av vår värld i dag. Det verkar vara långt till den frihet från fruktan och nöd som författarna till Atlantdeklarationen och Förenta nationernas Magna charta hoppades på. Humaniteten, det kristna budskapet om kärleken till nästan, verkar det finnas föga utrymme för i dag. Ändock är inte det största hotet mot Statsverkspropositionen m.m. mänsklighetens framtid krigshotet som sådant. Det utgörs, påstår många experter, framför allt av den befolkningsökning som sker och den världssvält som i dag är en realitet. Man räknar med att av världens cirka 3400 miljoner människor upplever en tredjedel svälten som en realitet. En tredjedel får otillräcklig näringstillförsel, medan en tredjedel får äta sig mätt. Vi i vårt land tillhör den sista delen. Folkökningen går allt snabbare. Om 30 år, räknar experterna med, uppgår folkmängden på detta klot till upp emot 7 miljarder. Redan nu vänds varje dag 180 000 nya munnar mot matbordet för att få sin del av de födoämnen som finns. Det är en bild av folkökningen och den problematik som råder i världen på det här området. Kan inte livsmedelsproduktionen ökas, så löper vi risken att få uppleva en hungerkris av ännu större mått än i dag. Nog är det ändå märkligt! En god vän som varit i Afrika har berättat för mig att han där såg en flicka som bar på en pojke. Han sade till flickan: Den där pojken är väl en för tung börda för dig. Flickan svarade: Det är ingen börda, det är min bror. Det är ändå på det sättet att alla dessa människor är våra bröder och våra systrar, oavsett språk, oavsett ras, oavsett hudfärg. Vi kan åka jorden runt på 88 minuter, varv efter varv. Man kan åka till månen och åter. Men man kan inte klara att flytta överskotten av livsmedel och kunskaper från de delar av världen där de finns till de delar där svält och nöd råder. Nu i början av 1970-talet är detta säkerligen den största internationella fråga som vår värld står inför, och där har också vi vår del av ansvaret för framtiden. Hur detta problem löses är också avgörande för hur vår framtid kan komma att te sig. Med de ökade kontakterna över gränserna lär vi inte kunna komma förbi den frågeställningen. Jag har nog ibland tänkt för mig själv att den svens ka regeringen borde ägna världssvälten ökad uppmärksamhet. Jag har ingenting emot den hjälp som Sverige ger åt olika håll, men jag har reagerat litet grand mot de motiveringar som emellanåt har använts för denna hjälp, motiveringar som har kränkt såväl Förenta staterna som många människor i vårt land. En och en fjärdedels miljoner svenskar har i Amerika funnit sitt nya hemland, och det är inte förenligt med vår samhörighet med dem på grund av deras ursprung eller med vår värdighet att använda motiveringar som kränker och sårar på bägge sidorna av Atlanten. Låt mig sedan säga, herr talman, att jag nog har en känsla av att vi egentligen inte har någon rätt att vara något världssamvete. Vi skall hjälpa till där vi kan. Men har vi kontakt med vardagsmiljön här hemma och med människors situation och möjligheter kan vi nog konstatera att också vi har en lång rad av egna problem, problem som vi också har svårt att lösa. Vi har många påminnelser om att allt inte är välbeställt i vårt samhälle i dag och att 1960-talet trots materiella framsteg inte har givit den trygghet och den tilltro till framtiden som man hade förväntat på många håll. Strukturförändringarna i vårt samhälle och friställningarna med därav följande oro för framtiden är en bild av detta. Andra människor fruktar för ålderdomen och oroar sig för hur arbetsförmåga och krafter skall räcka till fram till den för de kroppsarbetande grupperna fastställda pensionsåldern. Vi ser att det i dag också råder stor oro på arbetsmarknaden. Det finns säkerligen en rad skäl härför. Utöver både arbetsförhållanden och inkomster finns det nog här också psykiska och psykologiska orsaker. Att allt inte är välbeställt märker vi också på flera områden. Ungdomsrevolten med många olika uttryck, spritoch narkotikaproblem som kommer att få verkning under lång tid framöver, är andra exempel på att det finns brister i vårt samhälle. Jag vill peka på ytterligare ett område. Den 28 december i fjol — för bara tre veckor sedan ungefär — hölls på en rad orter i vårt land opinionsmöten under rubriken För livet. Det var främst de frikyrkliga församlingarna som med sin aktion ville rikta strålkastarljuset mot den kraftiga ökning som skett under senare år av antalet aborter. Jag var inbjuden att deltaga i en sådan sammankomst, som anordnades för södra Dalarna i Säter. Där gjordes ett uttalande, som jag fick i uppdrag att framföra här i kammaren. Jag vill göra det genom att citera några rader ur ett tidningsreferat av det inledningsanförande som där hölls av dr Edman. ”Han påpekade att i år har 15000 legala aborter gjorts, d.v.s. man har dödat lika många blivande medborgare som det finns människor i en stad av Kumlas storlek. Han ansåg det märkligt att det är så många gifta som beviljas abort. Av alla som får abort är ca 5 procent under 20 år, framhöll han. Personligen hade dr Edman den uppfattningen att samhället bör kunna ta hand om barnen. Man bör skydda de menlösa barnen och mödrarna, menade han, och kräva att samhället tar sig an problemen. Abort borde förbjudas och samhället upphöra att tillgripa de sämsta metoderna.” Här slutar citatet ur den tidning som har gjort referatet. Det finns anledning att skärpa sin vaksamhet inför vad som här sker. är det på det sättet — och det är det tydligen enligt tillgänglig statistik — att antalet aborter, som år 1960 var under 3 000, under det senaste året har ökat till 15 000, har man verkligen anledning att fråga sig vad som håller på att ske. Man har anledning att göra den frågan med oro och bekymmer. Jag är medveten om att det gäller känsliga avgöranden. Djupt mänskliga frågor förelägges socialstyrelsen, som har att bedöma framställningarna om abort. Jag måste fråga mig: Har verk ligen de som har att bedöma om en abortansökan skall beviljas eller inte följt lagen med den tolkning som ges med hänsyn tagen till lagens anda och mening? Antalet fall, där motiveringen ges av sociala skäl, har ökat kraftigt. Är lagtolkningen riktig måste det innebära ett allvarligt underkännande av samhällets insatser och stöd för det ofödda barnet, för dess trygghet och rätt. Det talas i detta land med all rätt om vår sociala trygghet med moderskapshjälp o.s.v. Men mot bakgrunden av den kraftiga ökning av antalet aborter som här har skett måste man ändå fråga sig var felet finns. Är barnet en börda, som någon har frågat sig? Är framtiden så oviss att man inte vågar eller vill ha barn? Det pågår en utredning omkring dessa frågor, och jag skall inte föregripa denna på något sätt. Jag skall till slut återge det uttalande som gjordes i Säter, i vilket uttalande betonades att den nu rådande abortlagstiftningen måste anses tillräcklig och därför inte borde utvidgas. ”Mötesdeltagarna framhöll vidare i uttalandet att man helst såge att abort förbjöds.” Abort är en allvarlig fråga— det gäller dock ett påbörjat liv. Låt oss få den tillämpningen av lagen, att det ofödda barnets rätt, trygghet och möjligheter på allt sätt beaktas och bevakas och att på den grund som kristendom och humanism representerar dessa möjligheter också tillvaratas. 1960-talets Sverige är också på många andra sätt en bild av föränderlighetens samhälle med en mängd problem som griper in i människornas liv. Politikerna måste självfallet känna sitt ansvar inför dessa problem och försöka ge den yttre och inre ram som skapar trivsel och trygghet för människorna och som ger varje individ och varje familj möjlighet att forma sin egen framtid. Här bör också klart framhållas att vår standard och våra möjligheter att leva är beroende av de arbetsinsatser, den vardagsmöda, som de många utför i det tysta på våra produktionsställen, i våra fabriker, inom jord och skog, inom forskningsinstituten och i våra undervisningsanstalter. Det är ytterligare en grupp jag här skulle vilja peka på, nämligen husmödrarna i våra hem som där söker skapa den bästa möjliga miljö och ge den trygghet som det uppväxande släktet, barn och barnbarn, behöver få. Vi möter dessa arbetsinsatser inom alla de arbetsområden som finns och behövs för att vårt samhälle skall fungera. Det är arbetet för det dagliga brödet som här träder i förgrunden. Ansvaret för morgondagen, ansvaret för vad vardagsmödan ger är avgörande för vår standard och våra möjligheter att leva. Politikernas uppgift är att inom ramen för våra resurser skapa grunden för den trygghet som väl varje människa strävar efter. Politik, har någon sagt, är en högst allvarlig sak. Det gäller vår frihet och vår trygghet, våra möjligheter att verka och leva. Och detta att leva innebär inte bara att man har någonting att leva av utan också någonting att leva för — det innebär att finna en meningsfylld tillvaro. Vi har från centerhåll ofta betonat detta. Levnadsstandard är inte enbart våra materiella möjligheter — hur många bilar vi har, hur många miljoner vi förbrukar på utlandsresor, vad vi kan köpa och konsumera 0. s. v. Det är också en fråga om vår levnadsstandards innehåll, om hur vi ser på människans situation i tillvaron. Tekniska framsteg är en viktig del, men ännu viktigare är den mänskliga aspekten — människans värde och betydelse. Människan är inte bara en produktionsfaktor, hon har också ett egenvärde. Här skulle jag vilja citera Lewis Mumfords uttalande i hans stora triologi Människans villkor: ”Allra först måste vi fråga: vad är syftet med varje ny politisk eller ekonomisk åtgärd? Söker den expansionens gamla mål eller jämviktens nya? Arbetar den för erövring eller för samarbete? Och av vilken natur är detta industriella eller sociala företag — producerar det bara materiella tillgångar eller producerar det också mänskliga tillgångar och bra människor? Duger våra individuella livsplaner i ett universellt samhälle, i vilket konst och vetenskap, sanning och skönhet, religion och helighet berikar mänskligheten? Duger våra offentliga livsplaner till att fullkomna och förnya den enskilda människan på så sätt, att den kommer att bära frukt i ett rikt liv: ständigt mer betydelsefullt, mer värdefullt, djupare upplevt, generösare delat?” Det finns anledning att begrunda dessa Mumfords ord inför 1970-talet, detta att människan skall få ökat utrymme för sin personlighet. Här måste också hemmens situation beaktas. Det går aldrig att bygga ett bättre samhälle utan goda hem, hem som verkligen är hem. Ett bättre samhälle måste bygga på den grund som hemmen är och vi har också i centerns nya program gett vår syn på dessa frågor i följande ord: ”Samhällets etik måste bygga på den människouppfattning som kristendom och humanism representerar. Hem och familj är av central betydelse för individ och samhälle.” Jag sade nyss att det gångna 1960-talet mer än tidigare årtionden har blivit ett föränderlighetens decennium. Ändå är det på många områden som sextiotalets riksdagsbeslut först under sjuttiotalet blir verklighet. Jag tänker främst på 1967 års beslut om den framtida jordbrukspolitiken i detta land — ett beslut varom meningarna var delade här i riksdagen. Den som påstår något annat har bara att finna verkligheten i riksdagsprotokollet, nämligen att det i denna kammare gjordes 14 voteringar. På grundval av detta beslut har kungl. lantbruksstyrelsen län för län gjort en prognos över åkerjordens framtida användning. För Kopparbergs läns vidkommande innebär denna prognos att man räknar med att 54 procent av den öppna åkern skall försvinna, om experterna får råda. För hela landet skall en tredjedel av den svenska jorden läggas igen och användas för andra ändamål. När man är från Dalarna och har växt upp i Erik Axel Karlfeldts bygd ligger det nära till hands att man tänker på några ord av denne författare, som skrivit: Men den som hejdar växtens fart och lägger jord igen begår en synd av grövre art än den som dräper män. Det är klart att Erik Axel Karlfeldt skrev detta i en tid som var annorlunda än vår. Men jag tror att det ändå finns anledning att också i dag begrunda någonting av dessa ord. Kan det nämligen vara riktigt — och var det andemeningen i riksdagsbeslutet — att vi skulle få en sådan utveckling och dylika framtidsmål? Nej, förvisso inte. Vilka konsekvenser får detta beslut? Inte bara att vi minskar vår självförsörjningsgrad och gör oss känsliga på det sättet, utan det får också konsekvenser för de enskilda människorna och för de olika bygderna. Herr Nyquist har i dag redovisat Kopparbergs läns bekymmer. Det är självklart att om drygt 50 procent av en näring, som representerar en stor del av utkomstmöjligheterna i många kommuner, skall försvinna kommer det att få återverkningar såväl för enskilda människor som för bygd och län. Nog måste man också fråga sig om det är riktigt att göra dylika våldsamma förändringar. Vilka ekonomiska och sociala problem för det inte med sig! Jag pekade förut på den världssvält som råder. Har vi ändå inte ett ansvar att göra vår insats för att bidraga till en tillräcklig livsmedelsproduktion i världen? Vi har dock ett jordbruk som ur både teknisk synpunkt och produktionssynpunkt står på en mycket hög nivå. Har inte också vi ett ansvar när det gäller att hjälpa dessa svältande människor? Jag känner till att det finns överskottsproblem på vissa områden i dag, inte minst i Europa. Men jag har också en känsla av att det är stundens bekymmer som fått skyla över det långsiktiga perspektivet. Vi har nog anledning att fundera på dessa problem beträffande gränserna i världen även med hänsyn till det långsiktiga perspektivet. Vi satsar mycket pengar på det militära försvaret i vårt land — mellan 700 och 800 kronor per person och år. Finns det inte också anledning att se till att vi har en tillräcklig jordbruksproduktion, areellt riktigt fördelad? Det är intressant att se hur militärerna mycket starkt betonar värdet härav. Jordbruksnedläggningen innebär också att ett kulturlandskap försvinner. Vi talar mycket om miljö i dag och när vi talar om kulturlandskap skall vi också räkna med att det är en yttre miljö som påverkas när jordbruk försvinner. Man diskuterar också jämlikhetsproblem för närvarande. Jag skall inte fördjupa mig i den problematiken, men låt mig säga att det väl finns anledning att vi också beaktar och bevakar situationen och möjligheterna för de människor som gör en arbetsinsats, som fyller deras dag med vardagsmöda. Herr talman! Låt mig till sist säga att detta problem inte endast är jordbrukets problem. Jag har den bestämda uppfattningen att detta är hela svenska folkets problem och att det kommer att bli så på ett ännu mer handgripligt sätt om utvecklingen i framtiden blir annorlunda än vi i dag kan förutse. Det finns områden där man under sextiotalet inte fattat några beslut trots att det funnits motioner och andra framställningar därom. Jag tänker på frågan om den sänkta pensionsåldern som centern tagit upp varje riksdag under 1960-talet alltsedan 1961. Man måste tyvärr konstatera att motståndet varit hårt mot vår framställning om en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Men jag har också en känsla av att detta motstånd så småningom mjukats upp. Vid fjolårets riksdag fick vi uppleva att en stor grupp från det soci aldemokratiska partiet som känner till arbetslivet och dess förhållanden också ställde sig bakom vår motion. I det sammanhanget, herr talman, måste jag ge uttryck för min förvåning över herr Heléns uttalande vid ett tillfälle, då han gick emot både vår rätt att motionera och det faktum att vi har motionerat om sänkt pensionsålder. Herr Helén har rekommenderat en del att gå hem och läsa på litet bättre. Jag finner det ganska nödvändigt att herr Helén försöker sätta sig in i vad som skett under hela sextiotalet här i riksdagen. Sänkningen av pensionsåldern är ingen ny fråga för oss och vi kommer att driva denna fråga tills vi får till stånd en lösning som ligger i linje med vad de många människorna i dag önskar och kräver i vårt samhälle. Det kan inte vara riktigt att de människor det här är fråga om som gör sin insats i arbetslivet, kroppsarbetare som har en dålig skolutbildning — det måste vi tyvärr konstatera; jag tillhör också den gruppen — skall ha den längsta arbetsdagen och en social trygghet som inte överensstämmer med andra gruppers, den lägsta arbetsersättningen och den högsta pensionsåldern. Vi har haft 67 år som pensionsålder sedan 1914. Jag hoppas att vi mycket snart skall få en sänkning av pensionsåldern till 65 år, det är både angeläget och nödvändigt. Denna fråga återkommer i riksdagen och jag får då anledning att ta upp den på nytt. Till slut vill jag, herr talman, endast nämna att det från finansministern har signalerats ett skattepaket som innebär en omfördelning av skatterna till förmån för de lägre inkomsttagarna. Jag har ingenting emot detta men jag har många frågor att ställa om hur detta skattepaket till sist kommer att utformas. Jag lyssnade på finansministern då han var radiosvarare. Han sade då bl.a. att en av konsekvenserna av detta skatteförslag skulle bli att kvinnorna i större omfattning skulle gå ut på arbetsmarknaden. I anknytning till vad jag redan förut sagt vill jag betona: att vårda ett hem, att fostra barn och att skapa en mänsklig grund att stå på för dessa ungdomar, detta är uppgifter som vi måste slå vakt om i det nya skatteförslaget. Jag har den förhoppningen att vi skall få ett skatteförslag som värnar om hem och barn och att man inte skall beröva barnen deras mödrar under de ömtåliga åren. Detta är en utomordentligt viktig förebyggande åtgärd för att slippa ungdomsproblem senare. Herr talman! Jag sade inledningsvis att vi lever i paradoxernas och kontrasternas värld där uppbyggnad och forskning och trägen vardagsmöda går jämsides med de nedbrytande krafterna. Det kanske ligger i tiden. Jag vill betona att vi vill medverka till att försöka ge status åt ett positivt samhällsbyggande. Vi vill medverka till att skapa ett samhälle där människorna kan få den frihet, den trygghet och de möjligheter att utveckla sin personlighet som jag hoppas att sjuttiotalet med sin ökade materiella standard skall ge utrymme för. Vi vill arbeta för och medverka till att skapa ett samhälle med goda hem, vi vill hävda och bevara den grundstenen i vårt samhälle. Det är för oss framtidspolitiken att man på den grunden skall bygga ett bättre samhälle. Med dessa ord, herr talman, ber också jag få yrka bifall till remiss av statsverkspropositionen.